Herr talman! Statsministern har gjort en summering av denna vårriksdags arbete. Jag tror att den summeringen kan behöva kompletteras med att jag och andra talar om hur vi ser på arbetet här i riksdagen under den gångna våren. Det är fullt klart att de politiska partiernas uppgift är att söka förverkliga den politik som vi har gått ut till väljarna med. För vår del är det en politik som fick ett ökat antal väljare i höstens val. Vi har enligt alla uppgifter ett ännu starkare stöd för den politiken i dag. Det är också fullt klart att man bäst förverkligar sin politik i regeringsställning — det skall man aldrig sticka under stol med. Men när nu socialdemokraterna trots två på varandra följande och rätt betydande valnederlag valt att stanna kvar i regeringsställning utan majoritet i riksdagen, är det närmast en självklarhet att vi har att inrikta oss på den näst bästa metoden: att från oppositionsställning påverka politiken så mycket som möjligt. I långa stycken har vi lyckats. Politiken i regering och riksdag har ändrats sedan den tid då socialdemokraterna hade majoritet tillsammans med kommunisterna. Centerförslag som tidigare tvärt avvisades av regeringen och den socialdemokratiska riksdagsmajori teten har nu beaktats eller förts stora steg närmare ett förverkligande. I en del fall har framstegen uppnåtts genom kompromisser, i andra fall genom lottning. Vi har fått till stånd principbeslut om en allmän arbetslöshetsförsäkring, stöd till förbättring av arbetsmiljöer, riksdagskontroll över AP fondens aktieköp i näringslivet, det har beslutats en utredning med anledning av centerkraven om rättvisa inom ATP-systemet för korttidsanställda, för deltidsanställda, för dem som vårdar barn i hemmet och i fråga om befrielse från ATP-avgift för äldre och handikappad arbetskraft. Jordbruksutredningen skall få tilläggsdirektiv i fråga om t.ex. rationaliseringsstödet, familjejordbruken och produktionsvolymen. Regeringen och socialdemokraterna har fått uppge sitt motstånd mot en omprövning av den verklighetsfrämmande jordbrukspolitik som en riksdagsmajoritet genomdrev 1967. Beslutet om det ekonomiska stimulanspaketet med anledning av oppositionens initiativ i januari är också ett exempel på att regeringen fått anpassa sin politik efter oppositionen. Det vore mer att säga om detta, men repliktiden tillåter inte det. Jag känner ett behov av att något belysa de påståenden i pensionsåldersfrågan och finansieringsfrågan som statsministern gjorde. Statsministern började med att säga: Känner ni i centern ingen solidaritet? Är det verkligen så, att centern inte kan acceptera sex månaders uppskov för att ge de stora löntagargrupperna dessa förmåner? Får jag fråga statsministern: Har regeringen och socialdemokraterna tagit så lätt på frågan om allas rätt till pension vid 65 års ålder att ni glömt att vi har fått verka för denna sak i 15 års tid? Har ni också glömt att vi under många års motstånd från er arbetade för en standardsäkring åt dem som redan hade fått pension? Har ni glömt att det tog många år att få er att ens utreda frågan om en sänkt pensionsålder? Det är alldeles riktigt att LO-grupperna på grund av att majoriteten här i riksdagen icke genomförde en allmän sänkning av pensionsåldern till 65 år var tvungna att delvis ordna det avtalsvägen. På annat sätt kunde de inte uppnå något som många i samhället tidigare hade nått. Det går inte att bestrida. Nu anförs — och det är riktigt — att man måste få tid att ändra en del övergångsbestämmelser; det insåg man i kommittén, men man fann där att det skulle gå. De brister som finns i STP — att det inte ger kommunalt bostadstillägg vid 65 år och att det inte ger hustrutillägg — rättas till för dessa grupper om man sänker den allmänna pensionsåldern till 65 år. Det kan inte vara någon nackdel för LO-kollektivet. Jag är glad över att herr Helén och jag är överens om att det kommer att ta betydande tid innan man kan införa en rörlig pensionsålder, så vittsyftande som den han beskrev. Men den sänkning av pensionsåldern som vi nu föreslår kan inte utgöra en belastning för dem som redan har STP! Vad sedan beträffar finansieringen slår statsministern i ett fall in öppna dörrar, i ett annat fall måste han ha läst på dåligt. Till att börja med var det redan före Hagaöverläggningarna klart att flertalet partier var bundna i finansieringsfrågan när det gäller de 8 miljarder kronor som de här två sakerna kostar. 0,3 procent av lönesumman skulle gå till förbättrade folkpensioner och förbättringar till unga invalider. Den sänkta pensionsåldern skulle fordra 0,9 procent av lönesumman. Vi har gått med på omläggning av sjukförsäkringsavgiften. Var hittar statsministern stöd för att vi har rest något motstånd mot det? — Kvar på alltsammans är då 1,8 miljarder kronor, och det är den biten som vi menar att man kan och bör ha konjunkturpolitisk synpunkt på. Men nog måste statsministern ha läst på fel! Var står det att någon centerpartist vill ta AP-fondens pengar i anspråk för att genomföra en sänkning av pensionsåldern när det gäller folkpensionsdelen? Var står det att vi skulle ta pengar ur pensionsfonden för att klara folkpensioneringen?

Herr talman! Det var ett rörande och hjärtevärmande tal som vi för en stund sedan fick höra från statsministern — inte ett enda öga var torrt. Man kände sig ung på nytt, förflyttad till den tidens skolavslutningar, när man nu hörde magister Palme tala från sin kateder, och man kunde nästan höra tonerna från ”Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor” sväva i luften. Magister Palme delade ut betyg till snälla barn och till stygga barn. De som tycker som magistern får goda betyg. De som inte tycker som magistern får dåliga betyg — precis som det var i den gamla skolan, i det förflutnas dagar. Jag förstår att magister Palme tyckte att det var skönt att stå här och titta ut över sina snälla och stygga barn. Lika hjärtevärmande, med samma äkta tonfall talade magistern om samförstånd och ansvar i en viss grupp och ansvarslöshet hos de bråkiga ungarna. Men varför fick vi inte höra detta vid ”skolavslutningar” för några år sedan, när magistern hade fler som höll på sig? Varför var inte samförståndet och ansvarskänslan lika utpräglade på den tiden när socialdemokraterna och kommunisterna tillsammans satte de bråkiga ungarna på plats? Var fanns de här breda lösningarna 1971, 1972 och 1973? Var fanns då de alla omfattande kompromisserna, som räddade Sveriges riksdag och demokratin från den förödande kris som drar fram över Europa? Då mötte vi inte den här välvillige, snälle och betygsutdelande magistern. Det är möjligt att herr Palme har förändrat sig, så att konfrontationspolitiken har försvunnit med vinden. Men det kan också vara så, att det är konfrontationspolitikerna som försvunnit med majoriteten. Det är möjligt — det vet bara magistern själv, om han rannsakar sina njurar ordentligt. Vi fick dåliga betyg, vi dåliga barn därför att vi valde strid, som det hette. Vi ville strid; vi svarade inte riktigt nöjaktigt på magister Palmes fem frågor. Nå, vad stod i de fem frågorna då? Den första innehöll — i stort sett — frågan: Vill ni hata inflationen? Ja, svarade vi, lydiga och uppsträckta. Den andra frågan var: Vill ni godta skatteomläggningen? Ja, svarade vi. Det har vi redan gjort. Nu vill vi gå litet längre och göra den bättre. — Det borde ju inte ha försämrat svaret. Vill ni betala reformerna? var den tredje frågan. Ja, svarade vi, självfallet vill vi det. Vi fick alltså tre rätt — eller borde ha fått tre rätt på våra frågor, om det varit en rättvis magister. Men vi ville inte skaffa oss fem rätt bara för att göra magister Olof Palme till freds, utan vi tänkte också på innehållet i frågorna. Hade vi svarat som magister Olof Palme velat skulle det för det första ha inneburit att vi i dag skulle ha förklarat att vi var beredda att avstå från att driva kravet på sänkta skatter i vårt land. Det hade för det andra inneburit att vi skulle ha avstått från att driva kravet på att försöka åstadkomma effektiva besparingar. Och det hade för det tredje inneburit att vi skulle godkänna att den socialdemokratiska politiken i stort sett skulle få fullföljas. Det vill vi inte, och nu har vi alltså fått det här underbetyget från vår objektiva och skickliga skollärare! Sedan gick magistern — förlåt: statsministern, eller statsmagistern, kanske jag borde säga — in på frågan om hur reformerna skulle finansieras. Jag fick en känsla av — men man bör ju inte tro sådant om en statsminister — att statsministern inte riktigt förstod den här problematiken. Statsministern borde ha varit inne i kammaren under morgonens debatt, när vi olika elever debatterade med en annan lärare här, en lärare i ekonomi. Vi hade olika meningar, finansministern och jag, men vi klarade i alla fall ut begreppen. Det har tydligen inte magister Palme velat göra. Jag satt där i min bänk, djupt förvånad: Det är väl alldeles självklart att icke någon enda i den här kammaren har velat göra gällande att våra förpliktelser gentemot våra pensionärer — alltså frågan om vi skall betala pensionen eller inte — skall vara beroende av om vi har goda eller dåliga tider. Det är ju inte det som det är fråga om! Vi har inte heller gjort gillande att man skall blanda ihop konjunkturpolitik och reformpolitik. Vi har så mycket mindre gjort detta som vi har kritiserat regeringen för att regeringen har gjort precis detsamma. Ni har under åren 1971, 1972, 1973 och 1974 föreslagit olika reformåtgärder i konjunkturstimulerande syfte utan att anvisa den totalfinansiering, den täckning, som ni nu begär att oppositionen skall redovisa. Ni har ju gjort det: 1971, 1972, 1973 och 1974; det kan inte statsministern bestrida. Men det är inte detta det gäller, utan det är fråga om på vilket sätt sådana reformer skall betalas. Man kan betala dem med ökade skatter, men man kan också betala dem genom ökat arbete, genom att ha en lägre arbetslöshet och ökade inkomster. Man skall inte vara låst av en krona-för-krona-filosofi. Det är det vi har opponerat oss mot, och det är det som debatten har gällt.

Herr talman! Politiken skall utformas i samklang med de stora löntagarorganisationernas intressen, sade herr Palme. Det finns en stor löntagarorganisation som heter Landsorganisationen. Dess tidskrift Fackföreningsrörelsen hade i nr 9, som utkom så sent som i april, en ledande artikel som jag tror väl uttryckte starka uppfattningar inom det socialdemokratiska partiet. Den inleddes så här: ”Stridslystnaden inom de socialdemokratiska leden är stor, rapporterar våra massmedier så gott som dagligen. Vid de länskongresser, som hållits den senaste tiden, uppges entusiasmen för ett nyval ha varit genomgående. Rapporter om stämningen vid partikonferenser kan man kanske inte fästa avgörande vikt vid i en bedömning av förutsättningarna för ett snart nyval. I jakten på det journalistiskt matnyttiga är det lätt att övervärdera sådant, som ger bra rubrikstoff. Men det är självfallet viktigt vad de aktiva medlemmarna i partioch fackföreningar tycker och tänker i nyvalsfrågan.” Det sammanfattades i en rubrik över ledaren: ”Medlemmarna är beredda att slåss för sin politik”. Denna artikel avslutades med följande ord: ” Arbetarrörelsens politiska anseende får inte sättas på spel av rädsla för utgången av ett nyval. Det är bara genom att driva en konsekvent socialdemokratisk politik rörelsen kan räkna med att bevara väljarnas förtroende. Stämningen bland medlemmarna tyder på att det är en sådan politik man är beredd att slåss för.” Är det dokument, som man har undertecknat tillsammans med folkpartiet, verkligen uttryck för en konsekvent socialdemokratisk politik? Överenskommelsen innebär tillmötesgående av krav från folkpartiet på praktiskt taget varenda punkt. Folkpartiet fick vad som i realiteten var en rundabordskonferens. Det får en sänkning av marginalskatten långt upp i inkomstpyramiden. Det får bort höjningen av den allmänna arbetsgivaravgiften. Det får igenom sina synpunkter på företagsbeskattningen. Det får till stånd en höjning av sparavdragen. Och så finns det i uppgörelsen också ett ja till gamla moderatkrav, som herr Bohman tidigare i debatten har konstaterat. Om detta är konsekvent socialdemokratisk politik, varför har då inte regeringen själv tidigare tagit upp dessa frågor? De flesta av dessa frågor tog regeringen inte heller upp under överläggningarna på Haga. De var tydligen reserverade för de senare eller möjligen parallellt förda förhandlingarna enbart med mittenpartierna eller möjligen enbart med folkpartiet. Tyget till byxorna var av allt att döma tillklippt redan innan förhandlingarna med partierna började. Får man säga så, herr statsminister, utan att brista i allvar i denna debatt? En del folkpartitidningar har redan försökt att dra stora växlar på uppgörelsen och påmint om samverkan mellan socialdemokratin och liberalerna under kampen för den allmänna rösträtten. De tycks glömma att folkpartiet i dag är någonting annat än den liberala rörelsen under åren för rösträttskampen. De samhälleliga problemen är också i betydande utsträckning andra. Då var den liberala rörelsen ett progressivt reformparti som uttryckte den uppåtstigande borgaroch medelklassens politiska ambitioner. I dag är folkpartiet ett parti som försvarar finanskapitalets makt under kapitalismens nedgångsperiod. Ett samarbete mellan arbetarrörelsen och liberalerna var riktigt vid tiden för rösträttskampen. Ett samarbete mellan arbetarrörelsen och folkpartiet har i dag en återhållande, konservativ verkan på den socialistiska arbetarrörelsens kamp och är därför oriktigt. Hos många socialdemokrater och inom fackföreningsrörelsen uppstod omedelbart efter valet en stark oro inför strävandena till ett nära samarbete mellan socialdemokratin och folkpartiet i riksdagen. Denna oro har inte minskat efter uppgörelsen, och jag tror att herr Palme bör notera den. Det rätta svaret på den politiska situation som har uppstått efter 1973 års val är efter vår mening en aktiv mobilisering av hela arbetarrörelsen för en vänsterpolitik på socialistisk grundval. Aktivitet och samverkan för radikala arbetarkrav är en tvingande nödvändighet. Endast genom en radikal politik med socialistisk inriktning kan den borgerliga offensiven drivas tillbaka. Eftergifter till höger är kapitulation och leder till nederlag. Det vill jag uttrycka vår oro för, och jag tror att också många socialdemokrater i dag känner denna oro. I stället för en sådan politik med eftergifter till höger krävs det en offensiv för de arbetandes intressen. Det kommer vänsterpartiet kommunisterna även i fortsättningen att arbeta för.

Herr talman! Efter herr Bohmans målande skildring av skolavslutningen här i riksdagsskolan hade jag bara, för att ingen oklarhet skall råda, tänkt tala om att det är jag som är den snälle pojken och att det är jag som fått premierna. Eftersom ingen grälar på mig, så hade jag tänkt skänka de sex minuterna till kamraterna i kammaren. Men nu har herr Hermansson talat om vilken ful fisk jag är och samtidigt berättat om allt vad folkpartiet fått igenom med denna överenskommelse. Det blev också ett litet premium för mig!

Herr talman!

Det var nästan så att man fick lust att börja sjunga ”Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor” — men nu är jag inte lika musikalisk som finansministern, så jag skall bespara kammaren den prövningen.” Herr Bohman glömde ta med finansministerns sångförmåga i år — i övrigt var det identiskt. Därmed har jag besvarat frågan; herr Bohman har inte förändrat sig, och tydligen inte jag heller. Till herr Fälldin! Jag har inte ett ögonblick påstått att AP-fonderna skulle betala förbättringen av folkpensionerna. Däremot skulle pensionsålderssänkningen avtappa AP-fonderna. Den avtappningen skulle per år uppgå till lika mycket som vi satsar på den fjärde AP-fonden. Ni talar så mycket om omsorgen om pensionärernas trygghet, men det tycker jag att ni skulle låta bli. Det är inte bara centern som talat om en lägre pensionsålder — det första exemplet var en socialdemokratisk motion i riksdagen år 1944. Men vi har hela tiden vetat att vi får ta framstegen ett och ett, och då har det framför allt gällt att ge dem som är pensionärer en rejäl standard. Sedan har vi velat ge alla en hygglig pension — ATP —, och då stod inte centern precis på barrikaderna. Så var försiktig med de historiska återblickarna! Sedan har vi velat satsa på förtidspension för dem som har ett hårt och slitsamt arbete, och sedan har vi parallellt med detta genomfört ytterligare förbättringar av folkpensionerna och en sänkt pensionsålder. Vi har hela tiden öppet redovisat att så kommer vi att gå fram. Vi kommer att genomföra dessa reformer allteftersom de kan finansieras. På den punkten har vi fullkomligt stöd av arbetare och tjänstemän. Det är en konsekvent linje, som vi håller fast vid. Herr Fälldin säger att det inte är så svårt att ta hänsyn, när det bara gäller några månader. Men löntagarna skall kunna säga att detta är en bra reform, som löser deras problem. Även bönder och företagare skall kunna säga att reformen tryggar deras sänkta pensionsålder. Jag har inte påstått att herr Fälldin inte har solidaritetskänsla men att i solidaritetskänsla ingår att ta hänsyn till andra grupper. Dialektiskt är det nästan något Hegelianskt — Marx ställd på huvudet — över herrar Bohman och Hermansson. Det som i herr Bohmans mun är folkpartiets enorma förräderi till en socialdemokratisk politik blir i herr Hermanssons mun socialdemokraternas enorma förräderi till en folkpartistisk politik. Var och en vet att ni har era speciella intressen, kommunister som moderater, i sant dialektisk anda — fast tvärtom. Det viktiga för oss är att veta att dessa reformer står i vårt valprogram. De finns med i vår näringspolitiska grupps diskussioner. De utgör centrala frågor inom LO. Ett undantag är avdraget för egenföretagare, vilket jag tycker är en klok reform. Även den har fått fullständigt stöd av LO.

Då lever man ett skenliv. Herr Fälldin räknade upp en massa ting som uppnåtts. Jag har läst listor på sådant som centerpartiet kallar för socialdemokratiska kapitulationer. Där står t.ex. att vi gått med på att ytterligare 14 000 kronor anslås till hemgårdsrörelsen eller att traktorförare inte längre behöver medföra körkort vid plöjning. Man kommer att anse att det var kloka beslut. Jag har ingenting emot dessa listor. Jag tycker att vi skall ge publicitet åt dem. De visar en sak som är viktig i riksdagsarbetet, nämligen att riksdagen har ett oändligt antal små frågor att behandla. Det är bra om man kan visa ett mått av hänsyn och tolerans och lyssna till andra. Så skall ett bra parlament fungera. Publicera gärna dessa listor men tala inte samtidigt om socialdemokratins stöddighet och maktfullkomlighet, för då går resonemanget inte längre ihop. Jag vill inte förstöra marknaden för herr Bohman vid nästa vårs riksdagsavslutning men vill ändå i all blygsamhet fortfarande hävda att denna vårriksdag utfört ett gott och konstruktivt arbete.

Herr talman! Statsministern säger att han har läst de listor som vi har givit ut, och när han läst dem har han suttit i sin kammare och sagt att detta var det ju egentligen rätt klokt att gå med på. Det är vad jag har försökt säga. Skillnaden är bara den att så länge ni hade egen majoritet i riksdagen eller kunde lita till kommunisterna så insåg ni inte att våra förslag var kloka. Jag har sagt att när vi inte kan få utnyttja det bästa, dvs. innehavet av regeringsmakten, så skall vi inte tveka att använda det som är näst bäst för att försöka ändra politiken åt det håll vi vill ha den, och jag tycker att jag har fått ett kvitto på vad jag har sagt. Inte nog med att statsministern inser att socialdemokraterna har ändrat sig — vid stilla eftertanke, när han läser våra listor, finner han att det är klokt av socialdemokraterna att ha ändrat sig. Det är som jag också har sagt: Ett valresultat sätter alltid spår i politiken. Statsministern talade om utgifterna för sänkningen av pensionsåldern i ATP-systemet. Kommitténs majoritet föreslog en höjning med 0,75 procent. Vår utredningsman liksom folkpartiets ansåg — och det är en uppfattning som jag tycker är rimlig — att så länge hela den årliga avgiften läggs till fonden, kan man inte ta de här två årens sänkning av pensionsåldern som skäl för en avgiftshöjning. Vår man i utredningen har sagt, och jag ansluter mig till det, att måhända finns det andra skäl för att diskutera en avgiftshöjning, om det vidtas ännu flera åtgärder, men då får man diskutera det i ett sådant sammanhang. Normalt fastställer riksdagen avgiftsuttaget till ATP vart femte år, och enligt vår mening skall det mer till än det här förslaget innan vi är beredda att tillstyrka en höjning av avgiften i ett system där räntan räcker till utgående pensioner. Till sist bara några ord om motionen från 1944. Jag är inte helt säker, men jag tror att jag har hört någon säga någon gång att det var en riksdagsman som hette Torsten Nilsson som väckte den motionen. Det var bra att han gjorde det, men den mannen har ju också varit socialminister och skött de här frågorna. Inte märkte man mycket av den inställning han hade 1944 under den tid han var socialminister och kunde komma till riksdagen med förslag om en sänkning av pensionsåldern. Vi har givit väljarna vårt besked inför valet, och vi står för det beskedet.

Herr talman! Låt mig först klara av herr Bohman, sade statsminister Palme med den terminologi som han så väl behärskar och återgav med förtjusning vad jag sade på en tidigare avslutning här i denna kammare. Men det gör inte saken ett dugg sämre, herr statsminister och magister, för det betecknande för avslutningar är just att de är årligen återkommande och följer ett bestämt program med björkar, med sång och med betygsutdelning, Och det är identiskt samma magister som står i katedern och talar till sina elever och som mästrar och betygsätter dem. Den gången, som herr Palme talade om, var det hela oppositionen som bestod av stygga barn. Den här gången är antalet stygga barn inte lika stort, men tonfallet och sättet att betygsätta var precis detsamma.

Herr talman! Herr Palme säger att de andra partierna ”ställde sig utanför”. Det är inte första gången vi hör det, det brukar han alltid göra så fort han nått en överenskommelse med något parti. I dag hör inte bara vpk och moderaterna utan även centerpartiet till de utstötta, till samhällets olycksbarn. Även med risk för att herr Helén upptar det som ytterligare en premie kanske man litet skämtsamt kan få säga att med hänsyn till uppgörelsens karaktär av att i stor utsträckning vara en katalog över folkpartikrav, är det verkligt förvånande i saken att inte också herr Palme ställde sig utanför. Herr Palme tyckte att jag talade för mycket om vad jag trodde att socialdemokraterna ansåg om uppgörelsen och för litet om vad kommunisterna ansåg. Nu tog jag kammarens tid i anspråk tidigare under minst 30 minuter för att tala om detta, och där saknades inte omdömen. Hade herr Palme eller herr Sträng i stället läst upp ledaren ur Fackföreningsrörelsen som skrevs i april, hade jag gärna kunnat avstå från att göra det. Men eftersom ingen annan gjorde det tyckte jag att det var ett bidrag till debatten som belyste de stämningar och den oro som faktiskt finns inom den organiserade arbetarrörelsen. Det är heller inte så att oron har uppstått plötsligt. Tendenserna till en samverkan mellan socialdemokratin och folkpartiet kom till synes redan under förra årets valrörelse och de var så tydliga att vi för vår del ansåg oss ha anledning att varna för en eventuell samverkan efter valet mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Sedan har det intrycket bestyrkts undan för undan av den kurs partierna har hållit och av det lovtal som herr Helén läste upp över förslagen i statsverkspropositionen i januari och som väl var det mest lysande beröm som han någonsin har uttalat över en socialdemokratisk regering. Kursen var verkligen klar under lång tid. Socialdemokraterna och folkpartiet visste precis vart de ville komma. Om jag än en gång får citera världslitteraturen, men nu en svensk författare, vill jag säga att redan ute på Haga fick man lätt i tankarna Fredmans epistel nr 35, som börjar så här: ”Bröderna fara väl vilse ibland om glasen, men inte om krogen”. Detta, herr talman, givetvis endast i överförd bemärkelse.

Herr talman!

Vi har här i riksdagen träffat en sådan uppgörelse beträffande AP-fonderna. Då talade herr Hermansson eller någon av hans gruppmedlemmar om vilket förskräckligt förräderi detta var och om vilken oro det vållade ute i landet. Vi upptäckte emellertid att det inte fanns någon oro bland de våra. Det har faktiskt genomförts en liten opinionsundersökning om detta, som kommer att publiceras. I denna tillfrågades människorna om de var nöjda eller missnöjda med den uppgörelse som hade träffats om AP-fonden. Det befanns då att 55 procent inom den socialdemokratiska väljarkåren var nöjda medan bara 6 procent redovisade något missnöje. De socialdemokratiska väljarna tyckte alltså att överenskommelsen var bra. Av de folkpartistiska väljarna var 35 procent nöjda. I centerpartiets väljarkår var det 51 procent som tyckte att uppgörelsen var bra. Men mera överraskad blir man när man ser på moderaternas väljare, där inte mindre än 35 procent tyckte att det var utmärkt att centerpartiet och socialdemokraterna hade kommit överens på detta sätt i AP-frågan. Och går man till kommunisterna blir man verkligt häpen; det var 53 procent av dessa som tyckte att det var alldeles utmärkt att socialdemokraterna och centerpartiet hade kommit överens i denna fråga. Vad säger oss detta? Jo, att om man löser frågor på ett konstruktivt sätt och så att man inte uppger några väsentliga principiella grundvalar, tycker människorna om det. Så tycker människorna långt in i kommunisternas väljarkår, och så kommer de att tycka. Stackars herr Hermansson gör sedan en uppräkning för att visa att det är folkpartikrav som tillgodosetts. När det gäller skatt på övervinster och löntagares inflytande på och del i förmögenhetstillväxten liksom möjligheten av en beskattning av råvaror vill jag uppmana herr Hermansson att studera vad vår näringspolitiska kommitté skrivit. Förmögenhetstillväxten är en jättefråga för fackföreningsrörelsen, som just nu håller på att utreda detta. Det är alltså sådant som vi arbetar med. Vi sysslar med sakfrågor och lever icke i slagordens värld, något som ju kommunisterna så ofta drabbas av. Därför är det inte heller så konstigt att ni inte upptäckt vilka frågor som socialdemokratin och fackföreningsrörelsen arbetar med. När ni plötsligt tittar ut i verkligheten från studerkammaren säger ni att det är fråga om folkpartikrav — men det beror på dålig kunskap. Det är inget fel i att också folkpartiet arbetar med dessa frågor. Det är på detta sätt man måste verka i politiken, om man vill förändra samhället och nå resultat.

Det måste vara något fel på det. Jag tror att det var litet riskabelt för herr Fälldin att dra fram Torsten Nilsson som en man som visat föga intresse för de breda folkgruppernas pensionsförhållanden.

Det är nog litet farligt för herr Fälldin att söka hålla fram Torsten Nilsson som en människa som dåligt ryktat sitt värv när det gällt att slå vakt om arbetarnas, tjänstemännens och småfolkets trygghet på äldre dar. Han är ju tvärtom ett exempel på det som också är en lärdom av dagens debatt. Alla vill vi ju ha förbättringar på alla samhällslivets områden, och det är lätt att göra upp önskelistor. Men vi vet att till sist måste ändå alltid det ekonomiska underlaget fram, till sist måste man stå upp för betalningen. När man vet detta, då vet man också att framstegen måste tas steg för steg, allteftersom man får råd till dem och kan skapa täckning för dem. Det är en gammal god reformistisk arbetsmetod.

Om vi inte har de grundläggande sammanhangen klara för oss, blir inga framsteg möjliga. Jag hoppas att vid alla framtida avslutningar kommer den grundläggande pedagogiken att stå i centrum, för det är förutsättningen för att vi skall gå framåt som en stabil reformnation.

Herr talman! När nu partiledarna har haft sin stora omgång är det inte så lätt för oss fotfolk att börja vårt mellanhavande. Innan jag övergår till mitt egentliga ärende skulle jag vilja säga till statsminister Palme, att det skulle vara intressant om han ville fullfölja de intentioner som han har visat här till slut, om han ville vara hela landets statsminister och inte bara statsminister för en grupp av människor. I propositionen 125 föreslås skyldighet för vissa företag att avsätta 20 procent av årsvinsten för verksamhetsåret 1974 till arbetsmiljöfond. Avsättningen är maximerad till 70 miljoner kronor. Företag som har en årsvinst understigande 100 000 kronor är inte skyldiga att göra någon sådan avsättning. Avsättningen till arbetsmiljöfond är avdragsgill vid beskattningen, och beloppet skall inbetalas till räntelöst konto i riksbanken. För användandet av arbetsmiljöfond krävs tillstyrkan av flertalet av arbetstagarsidans ledamöter i företagets skyddskommitté eller företagsnämnd. De medel som kvarstår på arbetsmiljökontot i riksbanken fem år efter inbetalningen återbetalas till företaget, men de beskattas då hos företaget. Därvid göres ett extra tillägg med 10 procent av det belopp som återbetalas. Genom den föreslagna lagstiftningen beräknas fondavsättningar göras för inkomståret 1974 till ett belopp av ca 1 miljard kronor. Herr talman! I propositionen har alltså gränsen för skyldighet att göra avsättning till arbetsmiljöfond satts vid en årsvinst av 100 000 kronor. Enligt vår mening bör gränsen i stället sättas vid 200 000 kronor därför att många mindre och medelstora företag arbetar under mycket svåra ekonomiska förhållanden. Dessutom är företagen i dag redan hårt belastade av uppgiftsskyldighet i en mängd ärenden, och ytterligare skyldigheter av liknande slag bör om möjligt undvikas. Härtill kommer att man bör begränsa antalet ärenden som skall handläggas av myndigheterna. fonden, skall insättas på ett räntelöst konto i riksbanken. Flera skäl talar för att insättningen på detta konto i stället fastställes till 50 procent av avsättningen. Många företag, även sådana som går med vinst, har problem med sin likviditet. På grund av den snabba inflationen kan ett företag, som redan gjort rimliga arbetsmiljöinvesteringar och rationaliseringar i övrigt och som tvingas ha medlen innestående räntelöst under fem år, åsamkas ganska stora förluster. I propositionen behandlas reglerna för hur koncernbidrag skall påverka den vinst som ligger till grund för avsättningen till arbetsmiljöfonden. Enligt propositionen skall koncernbidrag utöver vad som godtas vid inkomsttaxeringen läggas till vinsten i det företag som lämnar koncernbidraget. Denna regel är tillkommen i syfte att förhindra kringgående av avsättningsskyldigheten. En regel av sådant innehåll är för mig helt naturlig. Lika naturligt vore det att företag som mottar dylikt koncernbidrag inte skall inräkna detsamma i den årsvinst som skall ligga till grund för avsättningen. En regel av denna innebörd bör intas i lagen. Likaså bör mottagna utdelningar avdragas från årsvinsten vid fastställandet av det belopp som skall ligga till grund för avsättningen, eftersom det företag som lämnat utdelningen redan gjort avsättning svarande mot denna utdelning. Även det faktum att vissa företag med liten rörelse i förhållande till mottagna utdelningar annars skulle tvingas till en orimligt stor avsättning talar för detta. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 i skatteutskottets betänkande nr 40. Till finansutskottets betänkande nr 25 har skatteutskottet avgivit sitt yttrande nr 3, och i samband med detta har Tage Magnusson i Borås och jag anmält avvikande mening av följande innebörd: 1972 års skatteutredning har enligt sina direktiv inte möjlighet att utarbeta något förslag till en skattesänkningsplan, som skulle innebära en sänkning av det totala skattetrycket. Utredningen har inte heller möjlighet att ta upp till behandling frågan om en indexreglering av skattesystemet, men vi delar helt de i motionerna 1852 och 1854 framförda synpunkterna rörande dessa frågor. Vi anser således att skatteutredningens direktiv skall vidgas så att den får i uppdrag att också behandla frågan om indexreglering. Det är även angeläget att effekterna av den allmänna arbetsgivaravgiften görs till föremål för utredning. Därvid bör också möjligheterna att differentiera arbetsgivaravgiften i syfte att ge avgifterna en från sysselsättningspolitisk och regionalpolitisk synpunkt lämpligare utformning undersökas. Enligt vår uppfattning bör någon ytterligare höjning av arbetsgivaravgiften inte komma till stånd. Moderaterna, centern och folkpartiet har gemensamt anmält avvikande mening på denna punkt och ”vill erinra om riksdagens beslut hösten 1973 med krav på utredning och förslag angående ett system för att eliminera mervärdeskattens fördyrande verkan på viktiga livsmedel”. Vi understryker hur angeläget det är att man tar hänsyn till ifrågavarande motion. Herr talman! Jag ber avslutningsvis att beträffande finansutskottets betänkande nr 25 få yrka bifall till de reservationer som bär herrar

Fru talman! Det är närmast i anledning av skatteutskottets betänkande nr 40 med förslag till lag om särskild arbetsmiljöfond som jag vill framföra några synpunkter. Som i debatten i dag har omvittnats har det under senare delen av 1973 och den gångna delen av 1974 rått en ganska kraftig konjunkturuppgång. I väsentlig del har denna sin grund i ökad efterfrågan på exportsidan, vilket även medfört stadiga prishöjningar på vissa stapelvaror. Konjunkturuppgången har med fört vinstförbättringar framför allt för exportföretagen. Det ekonomiska resultatet har inte förbättrats i samma grad inom hemmamarknadsindustrin och bland de där arbetande mindre och medelstora företagen. I och för sig medför stora vinstskillnader mellan olika företag påfrestningar av olika slag. Höga vinster i vissa företag leder lätt till påspädning av inflationen, som i sin tur kan drabba andra företag och särskilt mindre expansiva regioner mycket hårt. De kan också innebära svårigheter att vidmakthålla en solidarisk lönepolitik. Den skattepolitik som regeringen fört har närmast förstärkt skillnaderna mellan de vinstrika, starka företagen och de sämre lottade, ofta mindre företagen. Enligt propositionen 1974:125, som vi nu diskuterar, beräknas de extra avskrivningar som medgetts i konjunkturstimulerande syfte ha minskat bolagens skatteinbetalningar med omkring 1 miljard kronor. Dessa förmåner har i huvudsak gått till de redan vinstrika, expansiva företagen. Mot bakgrund av den förbättring i vinstläget som konjunkturuppgången medfört föreslås i den nu aktuella propositionen att vissa företag skall vara skyldiga att avsätta 20 procent av sin vinst efter vissa beräkningar och villkor till särskilda arbetsmiljöfonder. Dessa fondmedel skall sedan användas för investeringar i syfte att förbättra arbetsmiljön i det egna företaget. Endast företag som redovisar en vinst på minst 100 000 kronor före bokslutsdispositioner blir skyldiga att avsätta medel till miljöfonden. Det i propositionen framlagda förslaget kan betraktas som positivt i det syftet att en del av exportföretagens ökade vinster används för att ytterligare förbättra arbetsmiljön i dessa företag. Det kan även ha vissa 133 gynnsamma effekter i konjunkturstimulerande syfte. Men förslaget har också sina brister. Man kan redan i utgångsläget konstatera att de företag som nu redovisar goda vinster i allmänhet också tidigare har haft större resurser att förbättra sin arbetsmiljö. Arbetsmiljön är i regel av naturliga skäl sämre i mindre lönsamma företag. Det föreliggande förslaget bidrar närmast till att ytterligare skärpa ojämlikheterna mellan olika företag. De anställda i mindre lönsamma företag kommer att uppleva det som negativt att vissa företag med redan goda arbetsmiljöförhållanden genom statens medverkan nu ännu mer drar ifrån. Kritik mot förslaget i nu nämnda hänseende har förts fram från flera håll. Bl. a. har man på ledarplats i tidningen Fackföreningsrörelsen och även i andra fackförbundsorgan starkt kritiserat förslaget. Det har framhållits att propositionen nog hade blivit bättre, om det hade varit intimare kontakter med fack föreningsrörelsen innan förslaget framlades. Det föreslagna systemet måste enligt centerns uppfattning kombineras med förbättrade möjligheter för företag, som inte på samma sätt som de stora exportföretagen gynnats av den nuvarande vinstkonjunkturen, att förbättra sin arbetsmiljö. Det bör ske genom att exportföretagens vinster i viss utsträckning fördelas om till andra företag. Skyldigheten att avsätta medel till arbetsmiljöfonder bör kombineras med ett avgiftssystem, som i sin tur gör det möjligt att lämna bidrag till mindre företag och till andra, inte vinstgivande företag för personalsociala och arbetsmiljöfrämjande åtgärder. Det förslag som centern har lagt i sin motion nr 1848 söker till en del eliminera de brister i propositionen som jag här har påtalat. Enligt centerns mening bör skyldigheten för vissa företag att betala in del av sin vinst under 1974 till arbetsmiljöfond, enligt de villkor som ställs i propositionen, begränsas till 15 procent av årsvinsten. Men härutöver bör samma företag vara skyldiga att betala in 5 procent av sin årsvinst som en miljöavgift till en särskild arbetsmiljöfond. Från denna fond skall bidrag kunna utgå till miljöinvesteringar i alla typer av företag oberoende av företagsform, storlek och näringsgren. Bidrag bör lämnas som viss del av investeringskostnaden. Härigenom kommer den totala investeringsvolymen att få betydligt större omfattning än vad som svarar mot bidragsbeloppet. Denna lösning får ses som ett komplement till det beslut som riksdagen tidigare i år fattat om bidrag till företag som förbättrar sin arbetsmiljö. Det innebär en viss omfördelning och utjämning mellan de vinstgivande företagen å ena sidan och de många, bl.a. mindre och medelstora företag å andra sidan, som eljest inte skulle ha råd med miljöförbättringar. Vi tror att detta förslag ter sig bättre och rättvisare även ur löntagarnas synvinkel. I motionen föreslås att medlen i den särskilda miljöfonden skall få användas under budgetåren 1975 79. I övrigt skall gälla samma villkor som angivits i propositionen om miljöfonderna och deras användning. Således bör de anställda godkänna de miljöinvesteringar som planeras. Majoriteten i skatteutskottet har avstyrkt centermotionen. Motiven är inte en kritik i sakfrågan, man kan närmast ana att utskottsledamöterna ser positivt på centerförslaget. Men man hänvisar till ett regeringsbeslut, där arbetsmarknadsministern i förra veckan bemyndigats att tillkalla sakkunniga för att utreda frågan om stimulansåtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom industrin. Utredningen är en följd av ett riksdagsbeslut tidigare i år i anledning av motioner från centern och folkpartiet med krav på stimulans av investeringar för den inre miljön. Det är glädjande att denna utredning nu tillsatts för att följa upp riksdagens beslut. Men resultaten av utredningen kan i bästa fall komma först nästa år. Vad frågan gäller i dag är ju om man med de konjunkturvinster som är ett resultat av verksamheten i företagen under 1974 skall förbättra miljön endast i de företag som har dessa vinster eller om man skall medge att en del av dessa vinster även används för andra företag som har lägre vinstmöjligheter men kanske sämre arbetsmiljö. Nämnda utredning kan, som jag ser det, inte vara ett skäl mot ett bifall till det i centermotionen lagda förslaget. Utredningen kan ju hellre kanske komma att få till uppgift att vidareutveckla det förslag som centern nu har lagt fram. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen 1 i skatteutskottets betänkande nr 40.

Fru talman! Ett betydande mått av osäkerhet präglade alla ekonomiska bedömningar i början av detta år. Huvudorsaker till det var den osäkra internationella konjunkturutvecklingen, de kraftigt stigande oljepriserna och den oklara försörjningssituationen samt de effekter dessa faktorer kunde få på tillväxt, sysselsättning och priser. Det finns inslag av osäkerhet också i dagens ekonomi. Hur kommer tillväxten att bli under detta år? Hur kommer priserna att stiga? Hur mycket kommer hushållskonsumtionen att öka? Hur kommer sysselsättningen att utvecklas, framför allt mot slutet av året och början av nästa år? På några punkter ter sig problemen i dag mindre än vad de gjorde vid detta års början. Vi bör få en hygglig tillväxt och därmed resurser för fortsatt reformarbete. Vi har en bättre situation på arbetsmarknaden. Det finns visserligen många arbetslösa, men efterfrågan på arbetskraft är ändå hög. På några punkter är problemen fortfarande betydande och framtidsperspektiven oroande. Det gäller framför allt den starka inflationen med prishöjningar som är större än någon gång tidigare sedan början av 1950-talet. När vi om några timmar slutar vårriksdagen är det alltså i en situation då det ekonomiska läget ter sig ljusare än då vi började för knappt fem månader sedan. Men vi har ändå många och besvärliga problem, och en kraftfull ekonomisk politik är i dag minst lika nödvändig som då. På några punkter har vi fått en bättre grundval för en kraftfull och socialt ansvarsmedveten politik genom de beslut som fattats under vårriksdagen och genom den överenskommelse mellan regeringen och folkpartiet som blev resultatet av överläggningarna mellan regeringen, arbetsmarknadens organisationer och de politiska partierna. För det första: det blir en skattereform. Det blir sänkta marginalskatter och sänkt inkomstskatt för nästan alla. Marginalskatterna sänks i vissa fall med drygt 10 procentenheter, och många får skattelättnader på över 2 000 kronor. Reglerna för bostadstilläggen till barnfamiljer och pensionärer kommer att ändras så att en inkomstökning inte kommer att medföra så stora minskningar av de sociala bidragen. Det är bra att löntagarna har fått det beskedet. Det är bra att arbetsmarknadens parter fått det beskedet som underlag för sina förhandlingar inför 1975. Det är också bra att det sagts att det är nödvändigt att justera skatteskalorna även 1976. Med tanke på att utredningsarbetet om ett framtida skattesystem startade så sent är det kanske inte möjligt att till 1976 arbeta fram ett nytt, mera permanent skattesystem och kanske inte heller lämpligt att indexskydda det skattesystem som vi just nu har. Därför nödgas vi ännu en gång acceptera ett provisorium. Det centrala är emellertid att skattejusteringar görs, att 1975 års reform kan bevara sitt reella värde. Då kan vi inrikta oss på att få ett nytt skattesystem det därpå följande året. För det andra: det blir en pensionsreform, och det bör kunna bli en bra reform som betyder både en sänkt och en rörlig pensionsålder. Det finns numera enighet om att pensionsåldern skall sänkas, och det finns en växande insikt om att en mera rörlig pensionsålder är väsentlig, att den kanske mest betydelsefulla delen av en pensionsreform gäller just detta och att det är den del som berör flest människor. Folkpartiet har länge och intensivt arbetat för en sänkt och rörlig pensionsålder. Vår riktpunkt var att en sådan reform borde ha kunnat gälla fr.o.m. 1975. Pensionsålderkommittén kom emellertid fram till att detta inte var möjligt. Däremot menade kommittén att det borde vara möjligt att genomföra en sänkning av pensionsåldern fr.o.m. den 1 januari 1976. Det var med betydande tvekan som representanter för arbetsmarknadsorganisationerna biträdde den uppfattningen — så mycket kan väl få sägas från internt kommittéarbete. De tvekade, om det var möjligt att i tid genomföra de förhandlingar som skulle bli nödvändiga för att få pensionsåldersreformen att fungera. Nu har kommitténs betänkande granskats av myndigheter och organisationer. De flesta remissinstanser har betonat två saker. 1. Det måste bli ett pensionssystem som ger större individuell valfrihet, ett pensionssystem som inte bara innebär att pensionsåldern sänks utan som också och framför allt ger större individuell valfrihet, en rörlig pensionsålder. 2. Det måste finnas god tid mellan riksdagsbeslut och ikraftträdande, så att förhandlingar kan föras om hur nuvarande regler skall anpassas till ett nytt läge. Dessa förhandlingar bör bygga inte bara på ett beslut om sänkt pensionsålder utan på ett totalt beslut om sänkt och rörlig pensionålder. Remissinstanserna har sagt: Vi klarar inte detta till den 1 januari 1974. Vi behöver längre tid. Några säger ytterligare ett år, andra säger t.o.m. ännu längre tid. Det är goda och sakliga skäl de redovisar för sin ståndpunkt. Vi kan beklaga deras ståndpunkt, vi som skulle vilja genomföra en pensionsåldersreform vid den tid som pensionsålderskommittén föreslog, men vi kan inte undgå att ta intryck av deras ståndpunkter. Vi kan ha en stark politisk vilja att snabbt genomföra en pensionsreform — och såväl viljan att reformera som viljan att betala finns inom folkpartiet — men vi kan inte reformera snabbare än vad som är möjligt att genomföra för dem som skall hantera reformen.

Det betyder en förskjutning med sex månader jämfört med pensionsålderskommitténs tidsplan. Det blir en del människor som får vänta ännu en tid på en pensionsreform, och det är beklagligt. Men det betyder en förskjutning som möjliggör ett beslut om en bra pensionsreform och en pensionsreform som också kan komma att fungera i praktiken, därför att de som skall hantera den får tid till nödvändiga förberedelser. Därför bör en eventuellt fortsatt pensionsdebatt inte gälla reformviljan — den bör gälla realismen i ett tidsprogram. Jag sätter tilltro till de myndigheter och organisationer som efter en ingående remissgranskning av pensionsålderkommitténs betänkande säger att de inte kan klara av att genomföra en pensionsreform fullt så snabbt som kommittén ville. Jag gör det bl.a. därför att vi också inom kommittén tvekade, om tidsplanen var möjlig. Det är två betydelsefulla reformer som nu kommer att genomföras: skattereformen och pensionsreformen. De betyder ca 8 miljarder kronor i ökade statsutgifter och minskade statsinkomster. Vi har genom överenskommelsen sagt att vi är beredda inom folkpartiet att finansiera de reformerna. Vi är beredda att finansiera en förbättrad social trygghet genom ökade socialförsäkringsavgifter och att i större utsträckning än hittills avgiftsfinansiera de sociala försäkringarna. Det betyder att folkpartiet går ett steg längre än vad jag själv som ledamot gjorde i utredningsarbetet kring de nämnda reformerna. Jag framhöll där att en skattereform i sig själv skulle vara en stimulansfaktor, som kunde bidra till att öka skatteunderlaget och att skattereformen därför delvis kunde vara självfinansierande. Jag avvisade kommittémajoritetens linje att höja den allmänna arbetsgivaravgiften, löneskatten. Överenskommelsen innebär att den allmänna arbetsgivaravgiften inte kommer att höjas. Däremot kommer socialförsäkringsavgifterna att höjas — både inom sjukförsäkringen och inom den allmänna pensioneringen.

Vi menar att skattereformen är av den arten att den förbättrar de finansiella resurserna för fortsatt reformpolitik. Vi behöver sådana resurser. Men vi har lyssnat till remissinstansernas uppfattningar också när det gällt skattereformen. Då löntagarorganisationerna säger att reformerna bör finansieras, då de säger att de kommer att ta hänsyn till detta vid kommande avtalsrörelser, då bör partierna beakta det i sina bedömningar om reformernas utformning och finansieringen av dem. Det finns de som säger att det inte är någon egentlig skillnad mellan arbetsgivaravgifter och socialförsäkringsavgifter. Det sägs i en av reservationerna till finansutskottets betänkande att det är viktigt att missvisande terminologi inte används — och sedan använder man fortsättningsvis en missvisande terminologi. Den allmänna arbetsgivaravgiften är en form av skatt. Det är en skatt på produktionsfaktorn arbetskraft. Den kan jämföras med skatt på andra produktionsfaktorer, t.ex. energi, och det är en skatt som inom statskassan kan användas till olika ändamål: vägar, försvar, utbildning etc. Socialförsäkringsavgifterna är ett sätt att finansiera sociala försäkringar. Det är det enda sättet inom ATP-systemet. Det är ett av sätten inom de andra försäkringarna, t.ex. folkpensioneringen och sjukförsäkringen. Socialförsäkringsavgifterna är en del av kostnaderna för arbetskraften, och det är rimligt att arbetstagarna är med och betalar en väsentlig del av de kostnaderna. Det är ingen löneskatt. Det är en del av kostnaderna för arbetskraften. Jag skall inte närmare beröra fler av de saker som tas upp i finansutskottets betänkande eller i skatteutskottets yttrande till finansutskottet. Jag vill understryka de synpunkter som inom skatteutskottet förts fram av bl.a. herr Hörberg. Det gäller indexreglering av skattesystemet, sparavdragets värdebeständighet och den allmänna arbetsgivaravgiftens utformning. På en punkt är skatteutskottets yttrande kortfattat — t.o.m. mycket kortfattat! Det gäller en plan för skattesänkningar och en stegvis sänkning av marginalskatterna till högst 50 procent. Förslagen har förts fram i en moderatmotion. Skatteutskottet säger bara att utskottet i avvaktan på det slutliga ställningstagandet till 1972 års skatteutrednings förslag inte har möjlighet att ta ställning till förslaget om en sådan plan. Det har i debatten i dag från moderathåll sagts att svenska folket lever under en alltför tung skattebelastning och att det avgörande för en familjs standard är vad som finns kvar sedan skatter och priser tagit sitt och att det strängt taget är likgiltigt om lönesumman urholkas genom för höga skatter eller genom för höga priser. Jag delar inte det synsättet. Det är en sak att vara återhållsam och att pröva alla offentliga utgifter med stor omsorg och att ta till vara alla möjligheter till besparingar. Det bör vi göra. Det bör vi göra i större utsträckning än hittills!

Jag menar att om vi ställer stora krav på samhället — på utbildning, på vård, på kommunikationer osv. — måste vi också betala för det. Det behöver inte nödvändigtvis ske i inkomstskattens form i samma omfattning som hittills, men det måste i någon form betalas. Vi kan inte lova människorna bättre standard och samtidigt sänkta skatter. Jag menar också att skatterna kan användas för att förbättra människornas standard. Det kan t.ex. gälla bättre utbildning, bättre vård, bättre omsorg om barn och gamla. Ett samhälle byggt på solidaritet och på omsorg om varandra är ett samhälle som ger oss mycket av trygghet och samhörighet, men det kostar också pengar att finansiera de uppgifter som vi gemensamt tar på oss. Det är ohederligt att säga någonting annat.

Fru talman! ”Arbetsmiljöfonder löser inga problem” — ”Ett provisorium” — med dessa rubriker kommenterar Metallarbetaren respektive LO-organet Fackföreningsrörelsen förslaget om inrättande av s.k. arbetsmiljöfonder. I det avseendet kan jag helt instämma i dessa båda fackliga tidskrifters kommentarer. Enligt vad som kan utläsas ur propositionen 125 är det två saker som man åsyftar att göra någonting åt: dels de mycket höga vinster som företagen redovisat det senaste året, dels en satsning på arbetsmiljön, som är under all kritik. Problemen skall enligt finansministern och regeringen lösas genom att en arbetsmiljöfond inrättas, dit respektive företag skall avsätta en del av sin vinst för att den sedan skall kunna disponeras för arbetsmiljöåtgärder inom företaget. Utformningen av fonden är liknande de förmånliga regler som tillämpas när det gäller investeringsfonderna. De frågor som genast inställer sig är: Kommer denna arbetsmiljöfond att begränsa företagens jättevinster, och får lönarbetarna en större del av dessa? Kommer arbetsmiljön att förbättras i någon nämnvärd utsträckning? Svaren måste bli nej. Förslaget om inrättande av arbetsmiljöfonder är lika otillräckligt för att lösa de tidigare nämnda problemen som om brandkåren skulle rycka ut för att släcka bränder utan vatten. För att avvärja dessa besvärliga samhällsbränder, de dåliga arbetsmiljöerna och de jättehöga bolagsvinsterna, behövs helt andra åtgärder. Det räcker inte med att bara angripa verkningarna, utan man måste angripa roten till det onda. Det måste slås fast att en verklig förbättring av arbetsmiljön inte kan åstadkommas i samarbete mellan dem som strävar efter högsta möjliga profit och lönarbetarna som kräver en säker och hälsosam arbetsmiljö. Propositionen bygger emellertid på att det finns en intressegemenskap mellan arbetsköpare och lönarbetare i arbetsmiljöfrågor. Detta tillsammans med att det i arbetarskyddslagstiftningen inte finns några preciserade regler och normer för hur en godtagbar arbetsplats skall se ut innebär att arbetsmiljöfondens verkningar på arbetsmiljön kommer att bli högst begränsade. Därför är det bara illusioner när man försöker påstå att arbetsmiljöfonderna i nämnvärd grad kommer att förändra arbetsmiljön. I stället måste de grundläggande åtgärderna för att förbättra arbetsmiljön bli att ge de lokala fackliga organisationerna och de utsedda skyddsombuden verkliga maktbefogenheter. Den lokala fackliga organisationen måste medges rätt till förhandlingar i alla arbetsmiljöfrågor, och om inte dessa ger resultat, skall den lokala fackliga organisationen kunna tillgripa strejk. Det gäller även att fastställa, som vi från vänsterpartiet kommunisterna har påpekat i motionen 1849, hur en arbetsplats skall se ut, vilka hygieniska gränsvärden som skall gälla, vilken arbetstakt som skall tillåtas, vilka pauser som skall läggas in i arbetet och liknande. De hygieniska gränsvärdena måste fastställas utifrån målsättningen att inga skador skall uppstå på arbetaren under hela hans liv. Skall detta förverkligas, måste gränsvärdena sänkas över hela linjen, och på vissa områden krävs drastiska sänkningar. Gränsvärdena måste även få en sådan juridisk status att skyddsombud och andra kan vidta mätningar och sedan stoppa dessa arbetsprocesser om gränsvärdena överskrids. Regler måste också utarbetas för vilken arbetsintensitet som skall tillåtas. Utgångspunkten skall vara att ingen riskerar att slås ut ur arbetslivet på grund av att arbetstakten är för hög. Bristen på en sådan målsättning som jag här har redogjort för är ett mycket stort hinder för att förbättra arbetsmiljön på ett avgörande sätt. När man i propositionen föreslår att en arbetsmiljöfond skall inrättas ”i syfte att förbättra arbetsförhållandena för de anställda i företaget” så försöker man ge sken av att denna fond skulle fylla en sådan målsättning. Förbinds inte fonden med bestämda åtgärder på arbetsmiljöns område, med regler och normer för hur arbetsplatsen skall se ut, kommer fondens resultat att bli plus minus noll. Enligt propositionen är bakgrunden till förslaget den kraftiga vinstkonjunktur som råder. Förslaget har därför fått en nära anknytning till debatten om branschfonder. Lönarbetarna ser hur de höga vinsterna stannar i kapitalägarnas fickor. Avtalsuppgörelserna blir allt sämre medan vinsterna blir större. Detta är delvis ett resultat av den s.k. solidariska lönepolitiken. I vissa kretsar hävdas att man skall komma åt de höga bolagsvinsterna genom branschfonder. I debatten förekommer tre uppfattningar om branschfonder. För den vanlige lönarbetaren är därför debatten förvirrad. En variant av branschfonder är att arbetarna skall bidra till att en viss del av kapitalbildningen inom företaget sker genom att en del av vinsten insättes i företaget som arbetarnas del. Någon förändring i ägaroch maktstrukturen är det alltså inte fråga om. Samma vinstoch lönsamhetskriterium skall fortsätta att gälla. Förslaget påminner om högerns ägardemokrati. Den andra linjen ansluter sig i huvudsak till den föregående. Den innebär att företag med hög vinst skall avsätta en del av vinsten i en branschfond, som sedan skall användas för investeringar i andra företag i samma bransch, vilka inte har lika höga vinster. Den tredje varianten har inte något stöd inom fackföreningsledningen, vilket de två andra har. Den innebär att man sprider illusionen att det skulle kunna inrättas branschfonder för att utjämna lönerna mellan olika branscher. Vinster i högvinstföretag skulle kunna avsättas för att användas i branscher där vinsterna inte är lika höga. De skulle där betala ökade löner. Denna linje måste i dagens samhälle betecknas som en illusion. Branschfonder medför alltså inte någon förändring av fördelningen av företagens vinster mellan kapital och arbete. I stället är det så att arbetarna skall bidra med kapitalbildningen i företagen, medan makten ligger hos de nuvarande ägarna. Branschfonder med den utformning som det talas om i den allmänna debatten kan inte ersätta en solidarisk lönekamp och en skärpt företagsbeskattning. Förslaget om arbetsmiljöfonder kommer inte, som jag tidigare påpekat, att på något avgörande sätt påverka arbetsmiljön eller företagens vinster. Regeringens förslag är otillräckligt även med en mycket begränsad målsättning. Med den utgångspunkten behövs kompletteringar och ändringar. För det första kommer inte företag som har en mindre gynnsam vinstutveckling att omfattas av fonden. Det är därför mycket viktigt att riksdagen uttalar sig för att det utarbetas regler och normer för arbetsmiljön, som gäller alla arbetsplatser. För det andra begränsar man avsättningen till fonden genom att sätta ett tak vid 70 miljoner kronor. De företag som har jättevinster skall alltså inte behöva avsätta 20 procent av sin vinst till arbetsmiljöfonden. Denna spärregel måste upphävas. För det tredje kan det inte bli någon väsentlig förändring i beslutsprocessen när det gäller arbetsmiljösatsningarna om man lägger bestämmanderätten över arbetsmiljöfonden hos företagsnämnden. Målsättningen för denna instans är samarbete. Även om användandet av arbetsmiljöfonden skall tillstyrkas av huvudparten av arbetarrepresentanterna i företagsnämnderna, innebär detta att man på ett otillfredsställande sätt förbigår den lokala fackliga organisationen. Även tidningen Fackföreningsrörelsen är kritisk mot detta förfaringssätt och skriver: ”Men förslaget är även behäftat med några uppenbara svagheter, bl.a. att företagsnämnderna skall få ett avgörande inflytande över fondens användning. Den delen kan inte accepteras från fackligt håll — det finns andra och bättre instrument för det fackliga inflytandet när arbetsmiljön skall förbättras.” För att fonden skall få någon positiv verkan måste i stället för företagsnämnden de lokala fackliga organisationerna ha hela bestämmanderätten över fondens användning. För det fjärde finns det en uppenbar risk att de arbetsmiljöåtgärder som i dag är planerade att genomföras uppskjuts för att man skall kunna ta arbetsmiljöfondmedel i anspråk. Riksdagen bör därför, såsom vi i motionen yrkar, bestämt uttala att så inte får ske. För det femte gäller det användningen av fonden. I propositionen talas visserligen om åtgärder som skall förbättra arbetsmiljön, men inriktningen är koncentrerad på den fysiska arbetsmiljön. Men det är helt klart att det också måste gälla åtgärder som minskar arbetsintensiteten. Vårt motionskrav är att den psykiska arbetsmiljön skall betraktas som lika viktig som den fysiska. Om man förändrar fonden enligt dessa riktlinjer kan den bidraga till en viss arbetsmiljöförbättring. Eftersom arbetsmiljöfonden inte löser problemet med att bolagen gör stora vinster och behåller dessa, måste man införa en skärpt företagsbeskattning. Den kan göras progressiv, så att de stora bolagsjättarna får bära en tyngre börda. Att förslaget om inrättande av en arbetsmiljöfond inte är något ingrepp i det privatkapitalistiska maktsystemet bevisas av att alla de borgerliga partierna är med på huvudprincipen. Avsättningen till fonden är bara en kortsiktig avsättning. Fonderna är fortfarande arbetsköparnas egendom. Det återstår att ge arbetarna del av företagsvinsterna. Det gör man genom en offensiv solidarisk lönekamp kombinerad med en skärpt företagsbeskattning. Arbetsmiljöfonder och branschfonder kommer aldrig att lösa de grundläggande problemen. Arbetsmiljöns problem löser man inte i samförstånd mellan arbetare och arbetsköpare utan endast genom att ge de lokala fackföreningarna maktbefogenheter, så att de i strid med arbetsköparna kan kämpa sig till en bättre arbetsmiljö. Samhället å sin sida måste bidra till denna kamp genom att fastställa regler för arbetsintensitet och låga hygieniska gränsvärden, som från mänsklig synpunkt är godtagbara. Fru talman! Vill man föra en arbetarpolitik, skall man i detta avseende ansluta sig till de synpunkter som jag har framfört och som återfinns i motionen 1849 av vänsterpartiet kommunisterna. Jag yrkar därför bifall till motionen 1849, som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 40.

Fru talman! Tänk om alla talare i denna kammare kunde göra allting lika lätt för sig som herr Hagberg, som i sina inlägg begagnar det kommunistiska partiets slagord om allt möjligt utom beträffande vad själva saken gäller. I sitt tal om en miljövårdsfond påstår han att vi socialdemokrater inte för en offensiv lönepolitik. Tydligen har kommunisterna fört en aktiv och offensiv lönepolitik. Men varför har ni då bara ca 5 procent av väljarunderlaget i detta land? Varför har ni så otroligt litet inflytande på svensk fackföreningsrörelse? Ert parti är ju praktiskt taget utraderat och har varit det sedan det bildades 1917. Det vore väldigt fint att få svar på dessa frågor. Men, fru talman, det var inte av denna orsak som jag begärde ordet. Jag skall försöka koncentrera mitt inlägg och beröra några av de frågor som behandlats i skatteutskottets betänkanden. Propositionsförslaget om en miljöfond mottas med mycket stor glädje av de anställda i de svenska företagen. En hel mängd företag uppfyller enbart lagens krav och knappt det. Under senare år har ändå hos relativt många företag växt fram insatser, som tyder på att företagen betraktar en ordentlig arbetsmiljö såsom befrämjande för företaget. Eftersom jag något så när känner till Göteborg och Göteborgstrakten, vill jag framhålla att SKF, Volvo och Eriksberg i dag har vad vi kallar för Personalens hus. Götaverken har sitt under byggnad. Naturligtvis har företagen inte av egen fri vilja kommit fram till besluten om sådana här byggnationer, utan dessa har drivits fram i diskussionerna med fackliga företrädare rörande olika problem: Hur skall vi få personalomsättningen att minska? Hur skall vi få den personal som vi i dag saknar? Det är mot den bakgrunden som en hel del svenska företag i dag satsar på god arbetsmiljö. Det förslag som nu föreligger betyder att avsättning till miljövårdsfond skall ske med 20 procent av vinst som uppkommer för verksamhetsåret 1974, och detta förslag ingår som en del i den reviderade finansplanen. Skatteutskottet godkänner enhälligt detta förslag i princip. Moderaterna och centerpartiet föreslår i sina olika reservationer förändringar i vissa delar. Avsättningen till fonden skall i stort sett ske efter de riktlinjer som gäller för avsättning till investeringsfond. Förslaget i moderatreserva tionen, betecknad med nr 2, angående koncernbidrag och vinstutdelning innebär ett avsteg från reglerna för investeringsfonder, och reservationens tankegång bör därför inte genomföras. Den utveckling av lönsamheten som vi känner till för åren 1972 och 1973 avseende aktiebolag, ekonomiska föreningar och banker tyder på att lönsamheten för 1974 blir ytterligare förbättrad. När nu förslaget om avsättning till arbetsmiljöfond förelagts riksdagen, har skatteutskottet accepterat denna bakgrund till förslaget. Det betyder att vi anser att konjunkturen möjliggör en konsolidering av företagen och därmed ytterligare förmögenhetsökning hos deras ägare. Av olika skäl, inte minst fördelningspolitiska, är det rätt att inte bara ägarna utan även de anställda i dessa företag får del av förmögenhetsökningen. Jag skall inte alls diskutera branschfonder och sådant som herr Hagberg gjorde. Då har frågan uppkommit hur denna fördelning skall ske. Det är ett problem som samhällets olika beslutande organ liksom löntagarnas och arbetsgivarnas organisationer diskuterar utan att i dag veta den från olika synpunkter riktiga lösningen. Men en sak är klar: så långt det beror på våra beslut här i riksdagen skall en lugn ekonomisk samhällsutveckling främjas och inte störas. Från dessa utgångspunkter är utskottet, som jag tidigare framhållit, berett att tillstyrka propositionens förslag. De vinstmedel som tillförs den föreslagna fonden skall användas till att förbättra arbetsmiljön för de anställda.

De företag och organisationer som skrivit till utskottet får i utskottets betänkande en vägledning för lösningen av de problem som de har aktualiserat. Jag vill något beröra vad som anförs i reservationen 1, alltså centerpartireservationen. Herr Olsson i Järvsö försökte argumentera för reservationen genom att påstå att det är bara exporterande företag som har en sådan vinstutveckling att de kan avsätta till en arbetsmiljöfond. Men detta, herr Olsson, är en absolut vrångbild av lönsamheten i svenska företag. De företag som exporterar har en massa underleverantörer som avsätter sina produkter till exportföretaget, och därmed har de avsättning bara på den svenska marknaden. De redovisar ju hyggliga vinster. Vi har våra skogsföretag, inte minst de som ägs av skogsbönder, vi har hela jordbrukskooperationen, med alla dess företag, som genomför fusioner och annat som tyder på att de gör stora vinster. De exporterar ingenting, men de har ändå goda vinster och kan göra avsättningar till arbetsmiljöfonden. Det är alltså inte på det sättet att det enbart är företag inom exportindustrin som gör sådana vinster att de kan avsätta pengar till arbetsmiljöfonden. Vi är i utskottet eniga om och understryker de synpunkter som framförs i reservationen 1 och motionen 1849 att det i mindre lönsamma företag råder en dålig arbetsmiljö. Detta kan bero på olika saker, men dessa avskaffas inte genom att man följer reservanternas förslag. Problemens lösning bör anges av den beslutade utredningen som nu är tillsatt och vars direktiv utgår från att de kostnader som uppstår för förbättring av den inre arbetsmiljön skall betalas genom kollektiva avgifter, och dessa avgifter skall också i sitt sammanhang prövas av företagsskatteutredningen. De avvikelser från utskottsbetänkandet som i övrigt föreslås i reservationen 2 och som jag inte bemött tidigare är i stort sett enbart en fråga om vid vilket belopp man skall dra den undre gräns som skall råda för att avsättning till fonden skall vara tvingande. Det gäller alltså om gränsen skall dras vid 100 000 eller 200 000 kronor. Detta är en bedömningsfråga och majoriteten i utskottet har ansett att den föreslagna beloppsgränsen är godtagbar. Detsamma gäller också borttagandet av den övre gränsen, som föreslås i vpk-motionen. I båda fallen bör naturligtvis erfarenheter av den nya lagen erhållas innan de föreslagna beloppsgränserna ändras. Jag skulle vilja ställa en fråga till herr Hagberg i Borlänge. Han sade att massor av företag ger oerhörda vinster. Kan herr Hagberg komma upp i talarstolen och för mig och övriga kammarledamöter räkna upp fem företag som ger så hög vinst att de kan avsätta mer än 70 miljoner kronor till arbetsmiljöfonden? I vpk-motionen föreslås i övrigt, jag citerar från s. 7 i skatteutskottets betänkande ”att vid tillämpning av lagen om avsättning till arbetsmiljöfond liksom beträffande arbetsmiljöfrågor i övrigt skall tillämpas juridiskt bindande låga hygieniska gränsvärden — — —”. Men det har inte med arbetsmiljöfondens regler att göra. Vi har antagit en ny arbetarskyddslag som skall gälla, och det är i den lagens regler som dessa gränser skall införas. I motionen föreslås vidare att arbetsmiljöinsatserna skall omfatta ”den psykiska arbetsmiljön bl.a. genom fastställande av från de anställdas synpunkt godtagbara nivåer för arbetsintensiteten”. Men det är väl en helt normal facklig uppgift att med företagsledningen diskutera hur hög ackordstakten skall vara, om man över huvud taget skall ha ackord eller om man skall ha timlön, någon annan form av tidlön, månadslön eller annat. Det har inte med arbetsmiljön att göra. Sedan gjorde herr Hagberg i Borlänge ett underligt uttalande. Han sade att fonden kommer inte att påverka en förbättring av arbetsmiljön i vårt samhälle och i våra svenska företag. Det är rätt underligt. En hel miljard beräknar man att det skall avsättas. Den miljarden skall användas under en femårsperiod, från den 1 juli nästa år och framåt. Varken herr Hagberg eller jag kommer att kunna undgå att märka att en hel miljard — om medlen tas i anspråk till sista kronan — är investerad i en bättre arbetsmiljö. Fru talman! Jag vill framhålla att de ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna fonden inte kommer att inskränka möjligheterna till normal vinstutveckling i företagen eller till en försämring av en fortsatt god konsolidering. Jag vill sluta ungefär där jag började, nämligen med att säga att inrättandet av en arbetsmiljöfond är till glädje och nytta för de anställda. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande nr 40.
Fru talman! Herr Kristenson säger att jag gör det lätt för mig genom att använda mitt partis slagord, som han uttryckte det. O. K., jag kanske använde slagorden, men de är ganska träffande i samband med denna proposition. Jag skulle vidare när det gällde arbetsmiljöfonden ha gått förbi kärnfrågan och talat om något annat. Men när man skriver regler för en fond brukar ju dessa tjäna något syfte. De två syften som jag uppfattat i propositionen är förbättring av arbetsmiljön och ett utnyttjande av de stora vinsterna. Jag och mitt parti anser att arbetsmiljöfonden i dessa sammanhang är ett slag i luften. Herr Kristenson frågade om det inte under de kommande fem åren kommer att bli några förbättringar av arbetsmiljön genom den miljard som skall satsas. Jag vill svara att det redan i dag anslås pengar till förbättring av arbetsmiljön. Frågan är emellertid om inte utvecklingen går i ännu snabbare takt, så att det skulle behövas ännu mera pengar för detta ändamål. Jag började mitt anförande med att citera dels LO:s organ Fackföreningsrörelsen, dels Metallarbetaren. I Metallarbetaren sägs bl.a. att arbetsmiljöfonden inte löser några problem. Jag instämmer i detta. Den kanske kan något förbättra förhållandena, men för detta fordras kanske också att fondens funktion ändras. Tag t.ex. frågan om arbetarledamöterna i företagsnämnden skall ge tillåtelse till att arbetsmiljöfond tas i anspråk. Det tycker jag är felaktigt. Man bör gå direkt på den lokala fackliga rörelsen. Även LO-tidningen Fackföreningsrörelsen anser att det är fel att överlåta detta till företagsnämnden och förordar någon annan lösning. När det gäller spärren vid 70 miljoner kronor för årlig avsättning frågar herr Kristenson mig om jag kan räkna upp fem företag, som skulle drabbas av denna spärr. Ja, det räcker att räkna upp ett nämligen Volvo. Det är väl tillräckligt allvarligt om det företaget skall undantas från procentuell avsättning. Utvecklingen kan medföra att också andra företag blir berörda. En annan väsentlig fråga är att en åtgärd för att förbättra arbetsmiljön inte leder till något resultat, om den inte kombineras med andra reella åtgärder. Vi har i vår motion velat påvisa att man för att få en verklig förbättring av arbetsmiljön måste sätta upp bestämda normer och regler för verksamheten på arbetsplatsen. Det är en illusion att tro att det nu föreliggande förslaget kommer att leda till en verklig förbättring. Också arbetsintensiteten tillhör verkligen arbetsmiljön. Fråga arbetarna på Volvo, som har hög arbetstakt, få raster osv.! Också i de avseendena bör åtgärder i arbetsmiljöförbättrande syfte sättas in.

Fru talman! Först ett par ord till herr Mundebo. Enligt debattordningen diskuterar vi nu skatteutskottets betänkande nr 40, men herr Mundebo berörde knappast detta utan gick tillbaka till debatten från i eftermiddags och framhöll hur svårt det är att kunna genomföra en sänkning av pensionsåldern den 1 januari 1976, såsom tidigare var planerat. Jag kan inte finna att det kommit fram något som visar att det skulle vara klart omöjligt att genomföra reformen vid detta datum, såsom tidigare var planerat. Det är i hög grad en fråga om att vilja, och finns viljan så finns det ju fortfarande drygt ett och ett halvt år att klara den saken på. Vi tror inom centern att det skulle vara helt möjligt att göra det. I eftermiddags diskuterade man om det var Torsten Nilsson eller någon annan som i riksdagen först hade tagit upp frågan om sänkt pensionsålder, men det är ju ointressant i och för sig. Det väsentliga är att man dock inte, trots att förslaget väcktes på 1940-talet, sedan har genomfört det. Centern har i alla fall drivit den här frågan i tio år, och vi beklagar att det skall bli en sådan tidsnöd på slutet. Herr Kristenson har nog råkat ut för en missuppfattning. Jag sade inte att det bara var exportföretagen som hade goda vinster, utan jag sade att det framför allt var exportföretagen och att vinstkonjunkturen inte hade varit lika hög för den hemmamarknadsproducerande industrin och de mindre företagen. Det tror jag att jag kan stå för. Sedan sade herr Kristenson att förslaget i dag blir till stor glädje för de anställda i de svenska företagen. Ja, det blir det för de anställda i många företag, som har dessa stora vinster, men ännu flera anställda blir kanske inte så glada när de ser att det ändå inte berör dem. Alla de som är anställda i mindre lönsamma företag får ingenting med av det här förslaget. Jag tycker att centerns förslag vore ett steg på vägen. Varför, herr Kristenson, skulle man inte kunna ta det steget nu? Det skulle ju — och här kommer jag också in på vad herr Hagberg i Borlänge har talat om — skapa förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö även i de många företag som inte har dessa vinster. Situationen är alltså denna: centern föreslår att 5 procent av storföretagens vinster skall avsättas för bidrag till förbättrande av arbetsmiljön, tillgängligt för alla företag, men socialdemokraterna håller fast vid förslaget att även de här 5 procenten skall hållas kvar i de stora företagen.

Varför har denna lag kommit till?

Som exempel kan nämnas investeringar i olika skyddsanordningar eller sanitära anordningar, omklädningsrum, klubbrum, fritidslokaler m.m.” Är inte det tillräckligt? Det är arbetarskyddslagen som skall se till, att de andra önskemål som ni tar upp i era motioner blir uppfyllda av företagen. Det är väl riktigt som det har stått i Fackföreningsrörelsen och Metallarbetaren, att förslaget om en arbetsmiljöfond — vi hoppas att det leder till ett beslut i kammaren om en stund — inte löser några problem, men det betyder förbättringar. Jag sade ju att om fem år har 1 miljard kronor använts till förbättringar, och både herr Hagberg och jag men framför allt de anställda kommer att märka att förbättringar har skett. I sitt första anförande sade herr Hagberg att gränsen på 70 miljoner bör avskaffas, eftersom det är så många företag som gör sådana oerhörda vinster. Jag bad honom räkna upp fem företag. Det är ju att ställa ett litet anspråk på en debattör. Han kunde nämna ett företag, nämligen Volvo. Han svarade alltså 20 procent rätt på den fråga jag ställde till honom. Det är i och för sig mer i procent än som motsvarar er andel av väljarkåren och ert inflytande i fackföreningsrörelsen. Fortsätt att gissa så pass bra i fortsättningen också, herr Hagberg!
Fru talman! Herr Kristenson frågade om reservationen var rätt tänkt, och det vill jag svara ja på. Det är klart att det finns många skäl till att ett företag går med vinst eller med förlust, och det är klart att det kan bero på ägarens goda eller mindre goda förutsättningar att driva ett företag. Men detta kan inte vara avgörande; det problemet har vi alltid när vi diskuterar sådana här frågor. Här skall vi ju ändå få fram regler som gör det möjligt att bedöma om dessa bidrag går till rätt företag där man verkligen bör satsa för att förbättre arbetsplatsmiljön. Herr Kristenson och jag är överens om att det är mycket angeläget att förbättra arbetsplatsmiljön i företagen, och jag förmodar att vi också är överens om att vi i första hand måste förbättra den i de företag där arbetsmiljön är dålig. Då tycker jag att det förslag som centern nu framlägger vore ett steg på vägen, och jag är förvånad över att vi inte har fått stöd från socialdemokraterna för detta förslag.
Fru talman! Det står faktiskt i propositionen att syftet med den är att förbättra förhållandena för de anställda i företagen när det gäller arbetsmiljöfrågor. I departementschefens skrivning står också att bakgrunden till förslaget är den kraftiga vinstkonjunktur som råder, särskilt i exportföretagen. Man kopplar samman förslaget med en fond för att nå en viss effekt. Vi menar att man inte får den effekten med den uppläggning som man har, och vi pläderar för ändringar i fondens uppläggning, eftersom vi tror att fonden då skulle få en viss effekt. Det grundläggande är att skapa regler och normer på arbetsplatserna när det gäller arbetsmiljön. Men det är en illusion att tro att man skall lösa frågorna med vinsterna genom att sätta dessa i fonder. Hela diskussionen om branschfonder har ju kommit till för att man med den solidariska lönepolitiken inte kan ta ut vinsterna i företagen. Jag har här redogjort för att dessa fonder inte i nämnvärd utsträckning kommer arbetarna till del. Därför behövs det en solidarisk lönekamp och en skärpt företagsbeskattning för att lösa de grundläggande problemen. Herr Kristenson sade att jag inte kunde räkna upp mer än ett företag, och så ställde han sig — i likhet med vad som hände här före middagspausen — som läraren som frågade elever. Men då vill jag rätta läraren, som kanske bör lyssna när eleven säger någonting. Herr Kristenson sade faktiskt att de som har jättevinster skall alltså inte behöva avsätta 20 procent, osv. Jag sade inte att det var så fantastiskt många, men det kan bli. Eftersom jag vet att minst ett företag har sådana vinster tycker jag att det är nog för att man skall ta bort denna spärregel.

Fru talman! Vid 1968 års riksdag stödde dåvarande högerpartiet enhälligt beslutet om att under budgetåret 1974/75 skulle det svenska biståndsanslaget uppgå till I procent av bruttonationalprodukten. Inom moderata samlingspartiet anser vi alltjämt att det hade varit önskvärt att det målet kunnat uppnås. Så har nu inte blivit fallet. Detta är en beklaglig följd av regeringens ekonomiska politik, som inte resulterat i en ekonomisk tillväxt som givit utrymme för den angelägna höjningen av biståndsanslagen till I procent av bruttonationalprodukten nästa budgetår. Det ter sig i dag särskilt beklagligt att den socialdemokratiska politiken i vårt land gjort det omöjligt för Sverige att fullfölja riksdagens utfästelse gentemot u-länderna. Det senaste halvåret har nämligen fört med sig mycket stora förändringar runtom i världen på en rad för oss alla livsviktiga områden. Det gäller fördelningen av betydelsefulla råvaror och produkter — främst olja och livsmedel — och dessas kraftigt ökade priser. Det gäller också de därav följande radikalt förändrade valutarörelserna, som allvarligt rubbar bytesbalansen inte bara för flertalet i-länder utan också och med förödande verkan för de u-länder som varken är självförsörjande med livsmedel eller har egna oljekällor. Flera av dessa u-länder har också drabbats av de senaste årens torkkatastrofer. Allt detta gör att många av de fattigaste ländernas situation nu är desperat. Det är från dessa utgångspunkter naturligt att utrikesutskottet i sitt yttrande till finansutskottet enhälligt uttalat, att det är angeläget att det s.k. enprocentsmålet uppnås. Finansutskottet biträder denna uppfattning och anser att det bör ske snabbt. I propositionen 100 anförs också att regeringen under alla förhållanden avser att i 1975 års statsverksproposition föreslå de anslag som erfordras för att enprocentsmålet skall uppnås budgetåret 1975/76. Det vid Förenta nationernas extra session i förra månaden fattade beslutet om en särskild fond, avsedd för katastrofoch utvecklingshjälp, har fått Sveriges fulla stöd. Det är därför klart att vårt land skall lämna sitt bidrag till fonden när den för ändamålet tillsatta kommitté med ledamöter på 36 medlemsstater som nu organiserats har bedömt hur stor fonden behöver vara, föreslagit en bidragsskala och utformat regler för fondens verksamhet. Storleken på det svenska bidraget till fonden vet vi alltså i dag inte något om. Sannolika skäl talar dock för att det kommer att kunna rymmas inom ramen för den ökning av det svenska biståndsanslaget till 1 procent av bruttonationalprodukten som kan förutses bli föreslagen i nästa års statsverksproposition.

Fru talman! Bakgrunden till u-ländernas situation tecknades ganska utförligt i riksdagens biståndsdebatt tidigare i vår. De allmänna dragen fanns med i den beskrivningen — analfabetismen, massvälten, massarbetslösheten, den fruktansvärt höga barnadödligheten.

Det har ofta talats om katastrof i samband med u-ländernas situation, så ofta att man är rädd för att begreppet förlorat mycket av sin innebörd. Men det kan väl knappast råda något tvivel om att vad vi nu bevittnar är en katastrof. Det handlar om miljontals människors liv, om barn med uppsvällda bukar som dör som flugor mitt framför ögonen på de fåtal hjälparbetare som den rika världen ansett sig ha råd att skicka ut, om länder som hotas av totalt ekonomiskt och socialt sammanbrott. Ändå handlar det här bara om en katastrof ovanpå den sociala misär som alltid har rått i dessa länder, länder som alltid varit begärliga fält för de rika nationernas råvaruhunger. När det gällt att tjäna pengar på fattigvärlden, pengar som behövts för att höja välståndsländernas redan höga standard, då har intresset för de afrikanska, asiatiska och latiname rikanska kontinenterna alltid varit mycket stort. Då har uppfinningsrikedomen flödat. Men när det gäller att hjälpa, att ge tillbaka litet grand av det man har tjänat på dessa länder, då är det svårigheterna som tornar upp sig. Under de drygt tio timmar som debatten hittills pågått i kammaren har den gällt hur vi skall få reformer för omkring 10 miljarder svenska kronor att rymmas i statsbudgeten. 10 miljarder kronor för att ytterligare förbättra vår egen sociala och ekonomiska standard! Vad den här delen av debatten gäller är om vi skall anse oss ha råd att satsa omkring en tjugondel av den summan för att hjälpa människor för vilka den standard som den fattigaste hos oss åtnjuter ter sig som en orealistisk vision. Vid den extra generalförsamling som avslutades för några veckor sedan var situationen delvis en annan än den vi vant oss vid i möten mellan fattiga och rika länders representanter. Paradoxalt nog har de fattiga i världssamhället, just när de brottas med de svåraste ekonomiska problem de kanske någonsin haft att ta itu med, på något sätt ändå skaffat sig mera makt, större möjligheter att med kraft ställa krav på de rika länderna. Den oljekris som fått många u-landsekonomier att bryta samman har nämligen också betytt svårigheter för industriländerna — visserligen bara på välfärdsmarginalen, men i alla fall. Oljan finns i u-länderna. Dagens oljekris kan i morgon bli en kris på andra råvaruområden. Det är nu inte alla u-länder som har viktiga råvaror att sälja. Men hotet — sett ur industriländernas synvinkel — om ett framtida bättre samarbete inom den samlade u-landsgruppen har tvingat de rika att åtminstone lyssna litet mera, kanske också att handla. Givetvis, fru talman, måste en viktig slutsats av den här utvecklingen bli att vi kräver ett ansvar också från de oljeproducerande u-länder som fått sina importinkomster trefaldigade samtidigt som deras mindre lyckligt lottade grannar i den tredje världen fått sina inkomster halverade eller värre än så. Självklart befriar inte det oss från ansvar. I den kompletteringsproposition vi nu diskuterar säger finansministern att han inte vill anslå de pengar som behövs för att enprocentsmålet skall nås. Det är klart att vi som länge har arbetat för det målet läste dessa formuleringar med beklagande. Men det sägs också — och det har vi tagit fasta på — att regeringen utgår från att Sverige solidariskt med andra nationer är berett att ge bidrag till den särskilda fonden för de av oljekrisen hårdast drabbade u-länderna. Därmed avser finansministern medel utöver de ordinarie biståndsanslagen. I höst skall finansministern — om så finnes påkallat, som det heter — återkomma till riksdagen med förslag till hur en sådan insats skall finansieras. I utrikesutskottet har vi med glädje tagit fasta på den utfästelse som vi menar att regeringen därmed har gjort. Att den i kompletteringspropositionen var försedd med ett ”om” var givetvis befogat, eftersom man när den skrevs inte visste om det skulle bli någon fond. Sedan dess har den extra generalförsamlingen fattat ett principbeslut om att fonden skall inrättas. Att i avvaktan på att man vet litet mer om fondens konstruktion och inriktning vänta med definitivt beslut om det svenska bidragets storlek kan också vara naturligt. I själva verket tror jag att det väntade svenska bidraget till den särskilda fonden kan få väl så stor betydelse för u-länderna som en höjning av de ordinarie svenska biståndsanslagen. Det var också därför som vi i den motion från folkpartiet, där vi krävde att enprocentslöftet skall uppfyllas, pekade på detta speciella mål för nya svenska insatser. Jag är nämligen övertygad om att en beredvillighet från Sverige, framför allt om en utfästelse kommer på ett tidigt stadium, kan leda till att andra länder följer efter. Och därmed skulle varje svensk krona i ett sådant löfte växa i värde för u-länderna både en och flera gånger. På det sättet kan vi bidra till att öka möjligheterna för att detta angelägna projekt inte stannar vid några goda föresatser i en FN-resolution utan blir en effektiv hjälp för de drabbade länderna. Att en sådan insats, som det heter i utrikesutskottets betänkande, ligger i linje med strävandena att nå enprocentsmålet gör den dubbelt angelägen och på två sätt efterföljansvärd för andra rika länder. Fru talman!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

Fru talman! År 1968 antog den svenska riksdagen ett principbeslut av innebörden att vägen till enprocentsmålet för biståndspolitiken skulle tillryggaläggas på sju år och att målet skulle vara uppnått budgetåret 1974/75. Man räknade då med en anslagsökning på i genomsnitt 25 procent per år. Beroende på bl.a. prisutvecklingen har de 25-procentiga ökningarna medfört en något mindre satsning av reala resurser än man kalkylerade med 1968. För det sista av de sju budgetåren har riksdagen redan beslutat en ökning av anslagen med 35 procent. Men för att klara riksdagens principbeslut från 1968 krävs nu att anslagen räknas upp med ytterligare ca 500 miljoner kronor. Det är, fru talman, en siffra som både dramatiskt och tankeväckande överensstämmer med antalet barn i den fattiga världen — 500 miljoner små individer — som UNICEF, FN:s barnfond, vid sitt nyss avslutade styrelsemöte i New York förklarat undantagstillstånd för, så ytterligt kritisk är deras framtid. Deras och deras föräldrars situation sammanhänger, liksom situationen för de länder de lever i, med det faktum att u-länderna i dag har 70 procent av världens befolkning men bara 30 procent av världens inkomster. Den senaste tidens dramatiska prisstegringar på olja, konstgödsel, mat och kapitalvaror har fört många av de fattiga länderna till randen av ett ekonomiskt sammanbrott. Om de inte får snar hjälp kommer deras finansiella situation att bli ohållbar. De kommer inte att klara den import som behövs för befolkningens livsnödvändiga försörjning. Den redan stora nöden kommer att förvärras. Det var mot denna bakgrund som FN:s generalförsamling i början av maj antog två resolutioner om att upprätta ett nytt internationellt ekonomiskt system. Sverige hälsade med tillfredsställelse att generalför samlingen nådde fram till detta resultat. Sverige medverkade också till ett Nr 98 beslut om ett speciellt program för att bistå de allra värst utsatta länderna. Detta är helt i linje med att vårt land ligger relativt väl till Fredagen den beträffande solidariskt bistånd till de fattiga länderna och att u-länderna 31 maj 1974 Cr visar oss en aktning som förpliktar till fortsatta insatser. Den ekonomiska Det var därför självklart att Sverige också medverkade till detta beslut politiken, m.m. om ett speciellt program för att bistå de allra värst utsatta länderna, ett program vars första steg är åtgärder för att klara de fattigaste ländernas nödvändiga import under loppet av de kommande tolv månaderna. Generalsekreteraren har fått i uppdrag att inbjuda i-länderna och andra tänkbara bidragsgivare att senast den 15 juni i år — dryga två veckor från i dag — ge till känna sina bidrag till detta nödprogram. Generalförsamlingen beslöt vidare — också här med svenskt stöd — att inrätta en speciell fond för utvecklingsbistånd och katastrofinsatser, vilken skall börja sin verksamhet senast den 1 janauri 1975 på grundval av frivilliga bidrag från i-länder och andra tänkbara givare. Vi befinner oss för närvarande i ett kritiskt skede för det internationella samarbetet. Skall vi kunna undvika en katastrof för miljoner människor måste de rika länderna känna sitt ansvar för att ändra den nuvarande ordningen, där klyftan mellan fattiga och rika länder alltmer vidgas. Det finns många bevis för att insatser kan vända utvecklingen och ge positiva resultat. Sverige är ett av världens rikaste länder och har en stark ekonomi. Vår biståndspolitik ligger också framför de flesta andra länders. Men nu ställs nya krav där en positiv reaktion från vår sida kan ha stor betydelse. Det kan vara ytterst viktigt att Sverige på ett tidigt stadium tar på sig sin del av ansvaret och i konkreta utfästelser visar sin vilja att möta dessa nya krav på internationell solidaritet. I kompletteringspropositionen omnämner departementschefen den då pågående generalförsamlingen i FN. Han framhåller: ”Om man når fram till en lösning får Sverige vara berett att solidariskt tillsammans med andra länder göra sin insats. Regeringen kommer, om så är påkallat, att återkomma till riksdagen med förslag om finansieringen av en sådan insats.” Fru talman! I motionen 1846 har tre socialdemokrater — jag själv, Evert Svensson i Kungälv och Åke Gustavsson i Nässjö — noterat de positiva uttalanden som görs från regeringens sida men ytterligare velat understryka vikten av att Sverige är med och driver fram gynnsammare resultat genom att snarast utfästa sig att lämna nya medel till dessa ändamål. Flera länder framhöll ju vid den senaste generalförsamlingens debatt att de var villiga till insatser — under förutsättning att andra länder också bidrog. Vi hävdar i motionen att riksdagen redan nu skall fatta beslut om en ytterligare ökning av anslagen till utvecklingsbistånd med 500 miljoner kronor. Bakom detta krav står faktiskt inte endast vi tre, vi som representerar socialdemokratiska partiets tre sidoorganisationer. En allt bredare opinion för internationell solidaritet i praktiskt-ekonomiskt handlande har vuxit fram också i andra partigrupper, i samfunden, ute i den fackliga och politiska arbetarrörelsen som ett naturligt led i ideologin om vår internationella solidaritet. Det är med andra ord en stor och bred opinion 153 Vi kan nu notera att detta socialdemokratiska krav vunnit gehör både i utrikesutskottet och i finansutskottet. Utrikesutskottets yttrande till finansutskottet i anledning av vår motion tar fasta på uttalandet i propositionen 100 i år att regeringen, när beslut om FN-insatser föreligger, kommer att återkomma med förslag om en insats, avseende de mest drabbade u-länderna. En sådan insats bör enligt utrikesutskottet vara av en sådan storleksordning att den ligger i linje med strävandena att uppnå enprocentsmålet. Också finansutskottet har i nu föreliggande betänkande förutsatt att regeringen, när en samlande lösning uppnås, fullföljer sin i propositionen anförda mening och jämväl lämnar förslag till finansieringen av Sveriges solidariska insats.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 Detta, skriver finansutskottet, ligger i linje med strävanden att snabbt uppnå enprocentsmålet. Både utrikesutskottet och finansutskottet har varit enhälliga i sina bedömningar. Detta kan endast tolkas så att det svenska enprocentsmålet kommer att uppfyllas. Vi motionärer drar den slutsatsen att vårt krav i detta avseende blivit tillgodosett. Jag ber därför att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i dess betänkande nr 25.

Bidraget bör vara av den storleksordningen att det ligger i linje med strävandena att snabbt uppnå enprocentsmålet. Vårt internationella ansvar förpliktar oss att föregå andra i-länder med besked om vår villighet att vara med om att upprätta en speciell fond för utvecklingsbistånd och katastrofinsatser. Vår ställning som ett av världens rikaste länder med en stark ekonomi gör det till en plikt för oss att lämna ett bidrag som står i relation till kapaciteten och styrkan i den svenska ekonomin.